Fru talman! Kjell Jansson har frågat mig vad jag anser behöver göras konkret för att förbättra gränsskyddet och Tullverkets arbete för att stävja stöldligorna samt vad jag konkret gör för att tydligt förhindra utförseln av stöldgods från Sverige. Att slå tillbaka mot stöldligor och bekämpa all form av kriminalitet har varit högt prioriterat för regeringen, och vi har arbetat målmedvetet för att de brottsbekämpande myndigheterna ska ha resurser och effektiva verktyg att göra just detta. Det är Polismyndigheten som har det övergripande ansvaret för brottsbekämpningen. Kapaciteten i brottsbekämpningen har förstärkts genom att Polismyndigheten har fått omfattande resursökningar de senaste åren. Regeringen planerar också för en fortsatt tillväxt av myndigheten i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till och med 2024. Även Tullverket har fått ökade resurser, vilket har gjort att myndigheten har kunnat utöka sin personalstyrka. Inför nästa år föreslår regeringen en ytterligare förstärkning av anslaget med 70 miljoner kronor. Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har haft ett gemensamt regeringsuppdrag att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Det har bland annat lett till en utvecklad myndighetssamverkan och att Polismyndigheten vidtagit åtgärder för att förbättra sitt operativa arbete på området. Den 1 augusti 2021 fick Tullverket utökade möjligheter att ingripa mot brott som ligger utanför myndighetens ordinarie verksamhet, såsom utförsel av misstänkt stöldgods. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska göra en samlad översyn av Tullverkets befogenheter inom kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten. Regeringen har därtill gett en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till om Polismyndigheten har tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden eller om de behöver förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021. Sverige arbetar även aktivt inom EU för att komma åt de utländska stöldnätverken. Detta görs både via Europol och inom ramen för Empact, som är en samarbetsplattform inom EU riktad mot specifika typer av brottshot. Det bedrivs således ett aktivt arbete från både regeringens och myndigheternas sida, på hemmaplan och internationellt, för att förstärka bekämpningen av internationell, organiserad tillgreppsbrottslighet.
Fru talman! Tack för ett tydligt och respektfullt svar, statsrådet Damberg! Vi har stora problem med internationella stöldligor som kontinuerligt är i Sverige och gör brott. Detta har inte som mycket annat minskat under pandemin utan fortsatt i samma omfattning. Dessa ligor härstammar tyvärr ofta från Baltikum. Det handlar om hemfridsbrott, i första hand inbrott i villor och fritidshus. Det handlar även om stölder av båtar och framför allt båtmotorer men även av bilar och delar av entreprenadmaskiner. I min hembygd Roslagen härjar dessa ligor vilt, framför allt nattetid. Extremt fräcka stölder av båtmotorer förekommer årligen, både vår och höst. Senast nu i Håtöviken i Frötuna stals 20 båtmotorer i slutet av april. En familj har fått sin båtmotor stulen fyra gånger, enligt ett reportage i Norrtelje Tidning. En god vän fick sin båt stulen i maj på Yxlan. Efter några dagar hittade han den på en ö några distansminuter längre ut. Då var den helt slaktad på all utrustning, och motorn var bortmonterad. Ligorna planerar noggrant varje stöldattack med att rekognosera området i kanske några veckor innan de slår till. Motorerna själs genom att akterspeglarna kapas eller att bultarna som säkrar motorerna i akterspegeln skärs bort. Därefter lyfts de in i skåpbilar som kör till Kapellskärs hamn och utan kontroll kan lämna landet. I sitt svar nämnde statsrådet den nya lagstiftningen, men jag tror att den behöver vara skarpare ändå. Fru talman! Det upplevs att vi har svängdörrar vid våra gränser. Vad jag efterlyser är att regeringen tar fram ett förslag som ger tullen större befogenheter att öppna skåpbilar och lastbilar utan att kalla på polis. Kanske behöver de som jobbar där också vara beväpnade med pistol eller något, för det kan vara en hotfull miljö. Det är hög tid att säkra även utförsel av varor och inte minst att börja kontrollera allt stöldgods som passerar ut från våra hamnar. Tullen har tydliga direktiv från regering och riksdag att kontrollera införsel av varor. Det är bra, men det känns som att regeringen är mer angelägen om den fiskala verksamheten än att skydda våra invånare från stöldligor.

Fru talman! Det är en viktig interpellation Kjell Jansson har ställt till inrikesministern. I den förra debatten pratade vi om gängskjutningar, men nu pratar vi om en annan typ av organiserad brottslighet. Stöldbrottsligheten är ett allvarligt problem i Sverige, och internationella stöldligor står för en mycket stor andel bostadsinbrott och andra grova stölder i Sverige. I dag uppskattas dessa ligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. De står även för upp till 90 procent av andra grova stölder, som stölder av bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Varje år betalar den svenska försäkringsbranschen ut mellan 6 och 8 miljarder med anledning av exempelvis rån, stölder och överfall. Med tanke på hur stor del av stölderna som begås av utländska stöldligor kan vi utan tvekan dra slutsatsen att det stöldgods som varje år förs ut ur landet har stora värden. Den samhällsekonomiska kostnaden för denna brottslighet är naturligtvis än större. När maskiner stjäls från en byggarbetsplats eller ett lantbruksföretag stannar produktionen många gånger i flera dagar. Dessutom lägger företag varje år ned mycket stora belopp på att förebygga och förhindra stölder. Till det kommer det integritetsintrång och den ökade otrygghet som stölder innebär för de privatpersoner som drabbas. Stora vinster, liten upptäcktsrisk och låga straff är starkt bidragande orsaker till att stöldligorna kommer till just Sverige. Detta måste vi göra någonting åt. Tullen har en avgörande betydelse i arbetet mot den gränsöverskridande brottsligheten, inte minst i ett läge när polisen är hårt ansträngd av annan grov organiserad brottslighet. Att Tullverkets tjänstemän till alldeles nyligen har varit förhindrade att kvarhålla tjuvar och stöldgods vid gränsen har varit en stor brist. Det fanns därför stora förhoppningar på den proposition och lagstiftning som inrikesministern refererade till. Produkten från regeringen blev emellertid en besvikelse för många verksamma. I dag utgör utförselkontrollerna endast någon enstaka procent av Tullverkets kontroller. Dessutom har Tullverket över huvud taget inte rätt att utföra kontroller i syfte att söka efter stöldgods. Genom den nya lagstiftningen, som trädde i kraft tidigare i år, ges Tullverket bara rätt att ingripa i samband med andra tullkontroller. Tullverket konstaterade i remissbehandlingen att förslaget inte innebar någon ändring av myndighetens uppdrag och inte i sig föranleder att Tullverket utökar sina utförselkontroller. Den nya lagstiftningen får således endast effekt i de situationer då Tullverket i sina ordinarie kontroller stöter på misstänkt stöldgods. Vad kan vi dra för slutsats av det? Ja, vi kan konstatera att trots att problemet med de internationella stöldligorna har varit omfattande och allvarligt i många år kom regeringen med en proposition som förvisso åtgärdar de mest upprörande bristerna i lagstiftningen men som i grunden inte kommer åt problemet med att stöldgods förs ur landet.

Fru talman! Nu står vi här igen, statsrådet Mikael Damberg. Den här frågan ligger mig varmt om hjärtat, och vi har diskuterat den åtskilliga gånger. I svaret hänvisar statsrådet till de åtgärder som vidtas. Men det är bara lite petande här och där och inga kraftfulla åtgärder för att komma åt detta problem. För en tid sedan skrev vd:n för Larmtjänst att Sverige är ett smörgåsbord för kriminella. En kriminalkommissarie i Västra Götaland gjorde tillsammans med några kollegor en undersökning av hur de organiserade ligorna arbetade och konstaterade att de har nära koppling till den olagliga trafiken i Sverige. Man kunde följa upp detta ganska tydligt. En av mina tidigare chefer sa att efter klockan 20 är E6:an helt öppen och att man kan rulla ut med godset över Öresundsbron. Det finns ingen som kan stoppa det. Polisen har gått hem, och Tullverket har inte resurser och heller inte rättigheterna att göra det. Detta skapar förutsättningar för de kriminella nätverken att åka in och hämta det de ska ha. Det fungerar på det sättet att beställning läggs på en bil, en traktor, båtmotorer eller vad det nu kan vara, och så åker de kriminella och hämtar det de ska ha. Redan dagen efter når bilen, båtmotorn eller traktorn sin beställare. Så snabba och effektiva är de. Man nyttjar den tunga olagliga trafik som de kriminella nätverken har kontroll över. Var och en förstår att det inte kan vara fråga om en Volvo 240 och en släpvagn som tar ut grejerna, utan det är stora fordon som gör detta. Man lastar in dem och döljer med annat gods, och så piper man ut ur landet. Det är ytterst sällan de blir stoppade av polisen eller tullen. Detta har skapat en marknad för aktörerna att i stort sett åka in och hämta det de vill ha. Det är vi som försäkringstagare och medborgare som drabbas av detta. Det är vi som står för notan. Jag kan inte förstå varför det ska vara en så enorm tröghet från regeringen när det gäller att verkligen sätta in resurser. Vi vet ju om detta problem. Vi har diskuterat det länge. Det är beskrivet i ett oändligt antal rapporter hur de agerar i Sverige. Likväl står vi här och diskuterar. Det blir lite krafsande här och skrapande där, men det blir inte något helhetsgrepp eller någon tydlig inriktning. Jag pratar ofta med mina gamla kollegor. Jag gjorde det senast i helgen eftersom vi var på en lastbilsmässa tillsammans. De får inte de resurser de behöver för att göra kontroller. Samtidigt rullar bilar fullastade med stöldgods förbi dem ute på vägen, men de har inte kapacitet att ta dem. Vad man också såg i den utredning som gjordes i Västra Götaland var att godset först går in i en skåpbil, en folkvagn eller något annat, och sedan körs hela bilen upp på en trailer. Det gör att om någon ser något skickas det ut ett signalement på en folkvagn, en Transporter eller vad det nu kan vara, och så tittar polisen efter det. Och sen åker den stora trailerdragaren med bilen ombord och allt stöldgods förbi. Jag ställer frågan igen till statsrådet: När kommer vi att få se kraftfulla åtgärder för att angripa denna typ av verksamhet? Det här duger inte.
Fru talman! Jag tackar Kjell Jansson från Norrtälje, som har lyft upp en viktig fråga i interpellationen. Jag vet att han kommer från en kuststad som är drabbad av båtstölder och internationella stöldligor och som dessutom har en egen hamn som trafikerar en del av de länder som är vanligt förekommande i dessa sammanhang. Detta är en fråga som jag tar på stort allvar. Diskussionen handlar ibland om tullens befogenheter. Vi har utvidgat dessa och också tillsatt en utredning som ska se över tullens befogenheter inom både kontrollverksamheten och den brottsbekämpande verksamheten, så detta är på gång. Om man tittar på frågan räcker det inte att titta bara på tullen, utan man måste titta brett. Vi har verkligen jobbat systematiskt med denna fråga. Dels har vi gett de myndigheter som bekämpar denna typ av brott eller har koppling till det här - både polisen, tullen och Kustbevakningen - ett gemensamt uppdrag att samordna sig och jobba mer systematiskt med frågan. Vi har jobbat med att se till att polisen och gränspolisen i större utsträckning ska hindra de internationella stöldligorna från att komma in i Sverige. Om de har begått brott i Sverige eller andra länder kan vi neka dem inträde till Sverige, så att de inte ens kommer in här. Sedan har vi skärpt straffen, för vi har haft för låga straff för den här typen av brott. Från den 1 mars har vi skärpt straffen. Vi har infört det för de systematiska stölder där man siktar in sig på exakt den här typen av organiserad brottslighet. Där fick vi också in ett nytt häleribrott och dessutom ett nytt straff för inbrottsstöld, som ger en ännu större straffpåföljd för dem som gör inbrott i till exempel en bostad eller ett fritidshus eftersom integritetsintrånget där bedöms som mycket större. Då ska det vara ett extra skärpt straff, för det ska vara ordentliga straff för den här typen av brott. Vi jobbar med fler poliser. Detta har vi talat om så mycket, så det kan vi hoppa över. Den stora frågan är: Vilka befogenheter ska poliser ha i gränsnära zon? Det är en stor fråga. Att kunna jobba med teknik, följa flöden, lagra uppgifter och se när bilar eller lastbilar kommer till eller lämnar Sverige, för att kunna jobba med internationell samverkan mot de internationella stöldligorna, blir ett helt nytt verktyg, menar jag, för att tull och polis ska kunna bli ännu bättre vid gränsen. Här talar vi om polisens befogenheter och när de ska få gå in i en bil eller lastbil för att kunna kontrollera i gränsnära zon. Vi får se vad utredningen kommer fram till. Tullen har vi gett ökade resurser, ungefär 30 procents ökning de senaste åren. Till nästa år får de 70 miljoner kronor till. Det är hela äskandet som tullen har haft på den operativa verksamheten, vilket är bra. Sedan hade de ett äskande på tekniksidan, om datorer, som vi vill gå igenom lite mer. Ibland är teknikinvesteringar dyra, och som ansvarig bör man gå igenom dem. Sedan jobbar vi med internationella samarbeten. Svensk polis säger att de får ut jättemycket i dag av både Europolsamarbetet och Empactsamarbetet för att komma åt detta. Sverige har också haft en lite ledande roll i Empactsamarbetet internationellt, och nu har vi fått tillbaka prioriteringen av internationella stöldligor igen på Europanivå, vilket är bra. Sedan har vi det som vi kanske inte pratar om så mycket men som är lika viktigt, nämligen det förebyggande arbetet. De båtklubbar som har gått in tillsammans i grannsamverkan och båtsamverkan får verkligen effekt. Jag menar att vi måste ha hela greppet. Jag tycker att vi ska göra detta. Vi är inne i en spännande del nu där väldigt mycket händer och där myndigheterna får nya verktyg. Och det kommer mer, inte minst kopplat till Polismyndigheten. Sedan får vi se vad Tullverkets utredning ger och om de ska få ytterligare brottsbekämpande befogenheter, vilket jag är helt öppen för. Däremot får vi inte glömma bort att tullen också har en viktig roll i den andra diskussionen vi hade just, om att hindra att vapen och narkotika kommer till Sverige. Detta är fortfarande ett viktigt uppdrag för tullen.
Fru talman! Det är absolut viktigt att stoppa införsel av skjutvapen och narkotika. Det hotar hela samhället. Knarket är ett stort hot. Folk dras in i kriminalitet, både användare och säljare, också kraftig kriminalitet. Detta vet vi, och det är vi helt överens om. Jag har lyft upp några exempel från min hemkommun, där vi är hårt drabbade. Det är därför jag interpellerar. Det finns en frustration hemma över detta. Det är många som drabbas som är så kallade vanliga hederliga människor som aldrig är i närheten av brottslighet annars. De drabbas hårt. Det finns en förtvivlan runt det här. Många har gjort som statsrådet säger. De har satt igång med grannsamverkan. Båtklubbarna har bevakning dygnet runt. Man går i skift två och två och bevakar. Det är lovvärt, absolut, och det begränsar till viss del. Men vi har enormt många bryggor som ligger ensamma i Roslagen. Vissa områden är mer fritidshustäta än andra, och om folk inte bor där året runt öppnar det upp för den här verksamheten. Det finns en enorm fräckhet. Jag bor nära Blidösundet vid en vik, och i nästa vik har de rensat fyra år i rad. I år har de inte varit där än, men vi får se. Det är inte vinter än. Jag tror också att det är bra att vi skärper kontrollerna. Från vår sida är det önskvärt att man ger tullen större befogenhet att även öppna skåpbilar utan misstanke. Det är ett förslag som jag har, att man får göra det. Jag förstår att man måste utreda, att Lagrådet ska titta på det etcetera. Så är det om man ska ändra lagstiftningen. När det gäller skärpta kontroller vid gränserna är det samma sak som i exemplet med Öresundsbron, som vi hörde om här. Det kanske också behövs. Det har varit viss kontroll med anledning av saker som har hänt det sista året, men jag tror att det är bra att ha starkare kontroller. Jag förstår att detta kräver mer personal och budgetförstärkningar, men det är ändå pengar som jag tror är hanterbara för staten. I slutändan är det försäkringstagarna som får betala allt. Premierna går upp, och det drabbar hushållen. Det drabbar också dem som själva blivit utsatta för både inbrott och stölder och som får vara med och betala. Notan hamnar lik förbaskat, om jag får uttrycka mig så, i knät på vanligt folk.

Fru talman! Jag har tidigare påpekat att detta är en brottslighet som har blivit alltför vanlig i Sverige, och vi har varit alltför långsamma med att ta tag i dessa allvarliga problem. Sverige har blivit en arena för dessa brottsnätverk på grund av den låga upptäcktsrisken och på grund av milda straffpåföljder. Sverige har blivit en alltför attraktiv plats för dessa brottsnätverk. Det är riktigt att det kanske handlar om en bred palett av åtgärder med allt från internationellt samarbete till att polisens befogenheter stärks. Men vi kommer inte ifrån att det ofta är tullen som står där vid gränsen och som finns närvarande mer än andra. Det är lite osjyst att tala om detta eftersom det trots allt är finansministern inom regeringen som har ansvar för Tullverket. Men vi konstaterar ändå att det går väldigt långsamt. Den 29 april tillsattes denna utredning om en bredare översyn. Denna utredning kommer att presenteras först i maj nästa år, och i bästa fall kan vi förvänta oss en lagstiftning om två år. Samtidigt har detta problem varit väl känt och väl definierat under ganska många år. Likaså har Tullverkets bristande befogenheter och resurser varit väl definierade under många år. Då kan man fråga sig hur det kan komma sig att det tar så lång tid att få fram en effektiv lagstiftning. När det gäller skärpta straff är de nya reglerna om inbrottsstöld som har kommit välkomna. Det är någonting som vi har efterfrågat under längre tid, och detsamma gäller kring systematiska stölder.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Detta med befogenheter är intressant. Vi kan titta på vad som finns tillgängligt ute på vägarna, nämligen bilinspektörer och poliser med förordnande att göra kontroller av tunga fordon. De har tillträde till bilar när som helst. Vill de gå in i en bil kan de göra det. Det ingår i det som kallas flygande inspektion. De behöver inte ha åklagarbeslut eller någonting annat, utan de kan öppna dörrarna för att se hur det ser ut. Skulle de i detta läge hitta stöldgods får de ta den frågan vidare. Men initialt krävs det inga särskilda beslut för att en bilinspektör eller en polis med förordnande ska kunna göra kontroll av tunga fordon. De disponerar fordonen tills de är färdiga. Det kan ingen göra någonting åt. Där har man ett guldläge att kunna angripa och upptäcka någonting där ute. Sedan har vi fenomenet att individer byter identitet. Jag kan ta ett exempel från verkligheten. Polisen hade hittat en liga som höll på att agera. Man hade också hittat tjuvgömman uppe i skogen och vaktade den. Då kom det en trailer, och tjuvarna körde ned fyrhjulingar och annat från skogen och lastade på. Då grep polisen naturligtvis detta gäng. Den som körde lastbilen i detta fall kommer från ett land nere i Europa och hade blivit rapporterad för samma sak tidigare och suttit fängslad i Sverige. Men nu hade han bytt identitet. Men i och med att man hade tagit fingeravtryck hittade man honom. Sedan byts det identitet på fordon. Dessa personer har ett helt batteri med registreringsskyltar med tillhörande registreringsbevis. Även om de passerar en kamera med ett registreringsnummer åt det ena hållet kan de passera kameran med ett annat registreringsnummer åt det andra hållet. Detta måste man vara medveten om. Det är så dessa personer agerar bara för att skapa förvirring.
Fru talman! Jag tackar för en bra diskussion. Det är flera delar som måste funka för att Sverige inte ska vara ett attraktivt land för dessa internationella stöldligor att operera i. Jag tror att man måste inse att vi har haft en situation där polisen och tullen inte har haft tillräcklig bemanning för att göra tillräckligt mycket. Vi ska vara ärliga och säga det. Det gäller på vägarna, men det gäller också gränspolisen och tullen. Det är därför som tullen nu växer och kommer att fortsätta växa med sin operativa verksamhet. De har nyligen fått nya befogenheter, och nu tittar vi på de breda befogenheterna. Framför allt får vi inte tappa bort polisens befogenheter i gränsnära områden. Det är nämligen fortfarande polisen som är den stora och tunga aktören för brottsbekämpning. De kan se länkar mellan olika typer av brottslighet och kan använda gränsbevakningen, vägen och logistikkedjor runt om i Sverige för att komma åt detta tillsammans med tullen. Jag ser därför verkligen fram emot att uppdatera polisens befogenheter och tekniska förmåga i gränsnära områden. Jag ska bredda diskussionen lite grann. Vad är det som har lett till att en del av dessa verksamheter har minskat i Sverige över tid? Jag tror att grannsamverkan har haft en enorm betydelse för att villainbrotten och inbrotten i fritidshusområden runt om i Sverige har minskat över tid. Nu har vi skärpt straffen, och förhoppningsvis kan dessa brott minska ytterligare. Stängningarna av gränserna fick också effekt, och vi såg att dessa stöldligor inte kunde operera på samma sätt. När det gäller bilar har antalet bilstölder minskat. Men på senare tid har bildelsstölderna ökat. Dessa stöldligor varierar alltså sina stölder utifrån vad de tjänar mest pengar på. Varför minskade antalet bilstölder? Jo, det gjorde de därför att biltillverkarna tog fram bättre låsanordningar. Det är egentligen en gemensam standard i Europa som har gjort det svårare att stjäla bilar. Om jag får vara lite fräck borde producenterna av dyra motorer ha ett intresse av märkning och sändare. Detta handlar inte om några billiga grejer. Jag hoppas därför att försäkringsbolagen kan ha viss påverkan på producenterna så att samma resa kan göras där och att alla aktörer tar sitt ansvar för att göra detta svårare. Detta är bara en önskan. Jag tror inte att jag kan bestämma över det eftersom det kanske är mer ett europeiskt beslut eller ett internationellt beslut. Men det finns mer att göra, och vi har på andra områden sett att det har haft effekt när producenterna har gjort mer. Det gäller till exempel på låssidan och på bilsidan. När det gäller båtar och båtdelar har stölderna minskat lite över tid. Men vi har också sett vissa ökningar som har varierat över tid. Detta är alltså något som vi tar på väldigt stort allvar. Vi kommer att fortsätta att jobba med frågorna. Och jag ser fram emot den kunskap som finns runt om i Sverige om vad som egentligen fungerar mot dessa stöldligor. Jag har också stora förhoppningar på polisens normala bemanning. Det är klart att om man ser stölder i en del av Sverige behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att de stulna sakerna kommer att transporteras någonstans. Det finns vissa flöden, vissa hamnar, vissa broar och gränspassager som är viktiga. Hur kan vi då få polisen att jobba också nationellt med att slå ut dessa stöldligor ännu mer än man gör redan i dag. Det finns också specialdestinerade åklagare, som vi har talat om förut, som är extra duktiga på denna typ av mål. Vi kommer alltså att behöva fortsätta jobba med denna fråga. Jag tar era synpunkter på stort allvar. Men jag menar att det behövs ett mer systematiskt arbete också från politisk nivå kopplat till alla dessa delar. Så har vi inte gjort förut, men jag tror att det är helt nödvändigt för att komma till rätta med denna typ av brottslighet.
Fru talman! Ja, det har gjorts en del grejer, och det behöver absolut göras mer. Jag tror att vi i grunden är ganska överens. Jag önskar en starkare lagstiftning. Om regeringen kommer med förslag om det kan jag, utan att föregripa något, med ganska stor säkerhet säga att Moderaterna kommer att stötta det. Visst har man gjort mycket med grannsamverkan, som nämndes, för att få ned villainbrotten. Vi kan konstatera att dessa brott har minskat. Flera motortillverkare har i dag motorlås på motorerna. Man behöver ha en dosa för att låsa upp motorn. Om man inte har det måste motorn kodas om. Då måste man ha kontakt med Yamahas agent. Nu nämner jag ett märke här, men det kanske man inte får göra här i kammaren. Men det blev så. Det är i huvudsak ett visst märke som stjäls, som jag nämnde. Och motorerna är på över 100 hästkrafter. Andra märken, som säkert är lika bra, stjäls inte alls. Jag vet inte varför. Men jag inbillar mig att det finns en kunskap om just detta märke i hemländerna hos dem som stjäl. Stort tack för en bra debatt! Jag hoppas att statsrådet kan vidta de åtgärder som vi önskar. Det var viktigt att få lyfta fram denna fråga.
Fru talman! Jag vill återgälda Kjell Janssons tack, för jag vet att han är väldigt engagerad i den här frågan. I hans valkrets är frågan också verklighet och vardag. Detta är någonting vi har haft som problem under ganska lång tid. Ett av problemen har varit att Polismyndigheten har varit tillbakatryckt och tvingats prioritera ganska kraftfullt. De har då tvingats prioritera en del allvarlig våldsbrottslighet och annat. När vi nu ser till att Polismyndigheten växer är det min förhoppning att detta fortsatt kommer att vara en väldigt prioriterad del. Sverige ska nämligen inte vara ett attraktivt land för de här internationella stöldligorna. Vi ska stoppa dem från att komma in, vi ska försvåra deras arbete här och vi ska göra det väldigt svårt för dem att få ut grejerna ur Sverige om de har stulit dem. Vi får alltså fortsätta jobba med den här frågan, men jag tackar för interpellationsdebatten.